Herr talman! Utskottet har haft en utomordentligt besvärlig fråga att handlägga när det gäller Uppsala domkyrkas renovering. Emellertid har utskottet blivit helt enigt i sitt ställningstagande, vilket innebär en viss avvikelse från vad som sagts i propositionen. I och för sig kanske riksdagen inte är mest lämpliga forum då det gäller att ta ställning till estetiska och kulturhistoriska bedömningar. Vi har emellertid gjort så gott vi kunnat för att man äntligen skall komma i gång efter 35 års utredningsarbete.

Den stora debatten har tidigare ofta rört just den exteriöra delen. Nu har man helt skjutit den frågan åt sidan och koncentrerat sig på det inre. Ej heller där har man kunnat enas.

Uppsala domkyrka är ett kulturminnesmär ke av sådan art att man kan säga, såsom också utskottsavdelningen enats om vid sina diskussioner, att här är det inte fråga om pengar, utan här är det fråga om att se till att detta kulturminnesmärke snarast möjligt iordningställes. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det utskottet framställt.

Herr talman! Herr Wallmarks inlägg skulle väl i och för sig inte ge anledning till kommentarer från utskottets sida, och jag skall heller inte göra några sådana. Jag vill bara understryka att detta har varit en svår fråga att behandla för utskottet. Det gäller ju en känslig restaurering av domkyrkan. Dessutom går uppfattningarna i hög grad isär när det gäller både omfattningen och hur olika arbeten skall utföras, Därför har utskottet vid sin behandling sökt beakta olika synpunkter. Det torde klart och tydligt framgå av utskottets utlåtande att man ställer sig frågande i vissa avseenden och förordar en stark begränsning av restaureringsarbetena. Å andra sidan vill utskottet framhålla att det är nödvändigt med en restaurering av Uppsala domkyrka och att detta arbete kommer till utförande snarast. Vi tar också upp frågan om det avtal som är träffat och markerar att vi anser att avtalet kan fullföljas samt att det ger möjligheter till begränsningar i fråga om utförandet av vissa arbeten. Det har också väckts motioner i ärendet, och med anledning av en av dessa, nämligen motionen II: 1259, har avdelningen funnit anledning att ge till känna för Kungl. Maj:t vad utskottet anfört. Eftersom det inte har framställts några andra yrkanden eller vi från utskottet i varje fall ännu inte haft anledning att i denna debatt gå in på ytterligare detaljer, ber jag med detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall bli något mera mångordig i detta ärende än jag var i det tidigare. Föreliggande utlåtande på fyra sidor bekräftar väl det som man ibland kan registrera, nämligen att utlåtandenas omfattning inte står i proportion till ärendenas betydelse. I början av detta år väckte vi moderater en partimotion angående grundskolans målsättning m.m.

Av denna anledning väckte vi i januari den motion jag här nämnt med krav på att riksdagen skulle fastslå, att den hit tillsvarande målsättningen alltjämt skulle gälla. Vi tog i denna motion också upp vissa frågor som berörde skolans inre arbete. Det som avhandlas i förevarande utskottsutlåtande är två klämmar i partimotionen, vilkas behandling alltså blev uppskjuten till höstsessionen. Jag skall först och främst säga några ord om den senare frågan, som alltså gäller kravet att riksdagen skulle skriva till Kungl. Maj:t och begära att man skulle överväga vissa åtgärder för att få en bättre undervisningssituation = till stånd. De förslag som har tagits upp gäller frågan om en minskning av undervisningsgruppernas storlek, en utökning av klassföreståndarnas tid att ägna sig åt sina elevvårdande uppgifter, en nivågrupperad undervisning på högstadiet och eventuellt en varvad utbildning på samma stadium, allt i enlighet med de riktlinjer som angetts i motionen. Skolöverstyrelsen har haft ganska god tid på sig att avge ett yttrande över motionen. I denna fråga gör skolöverstyrelsen i sitt svar en skiss av de teoretiska vägar som skolöverstyrelsen har att arbeta på. Jag vill bara med anledning av skolöverstyrelsens yttrande göra den kommentaren, att vi fått kännedom om den resa ute i landet som skolöverstyrelsens generaldirektör i egenskap av ordförande i den parlamentariska utredningen om arbetsmiljön i skolan under den senaste tiden har företagit. Han har därvid gjort uttalanden om att det visst inte pågår något internt arbete inom skolöverstyrelsen utan att tvärtom tusentals människor ute på verksamhetsfältet deltar i detta arbete och att man därför har en levande kontakt med skolans verkliga liv. Jag vill med anledning av detta säga att det yttrande som skolöverstyrelsen här avgett inte på något sätt avspeglar verkligheten — det är en teoretisk skönmålning som förmodligen inte några av de praktiskt verkande männi skorna ute på fältet varit med om att skriva. Icke i något avseende, i något avsnitt eller i någon mening har skolöverstyrelsen pekat på de faktiska svårigheter som föreligger ute på arbetsfältet, utan skolöverstyrelsen har uteslutande uppehållit sig vid de principiella tankegångarna om vad skolan egentligen borde göra. Jag tycker också att skolöverstyrelsen i detta yttrande avslöjar sin bristande förankring i verkligheten genom att icke såsom företrädare för skolväsendet i samhället tala om vilka resurser som faktiskt erfordras för att uppfylla de målsättningar som riksdagen har fastlagt. Man talar i stället om att det knappast är realistiskt att öka anslagen till grundskolan. Detta må i och för sig vara en riktig synpunkt, som regering och riksdag kan tvingas anlägga. För de ansvariga verken finns det däremot skäl att öppet redovisa att vi egentligen skulle behöva ha det ordnat på det här sättet, om vi skall uppfylla de krav som regering och riksdag har ställt. Om antalet elever minskas med en per klass, skulle det kosta 60 miljoner, har man sagt. Statens utgifter för lärarlöner i grundskolan uppgår till cirka 3 miljarder kronor. Vad man alltså talar om är ungefär 2 procent av den samlade summan. Jag tror att det kan vara av värde att sätta uppgiften om merkostnaden i relation till de samlade utgifterna för lärarna. I detta avsnitt är det med djup besvikelse jag läser skolöverstyrelsens helt <verklighetsfrämmande beskrivning av läget i skolan. Sedan motionerna väcktes har den parlamentariska utredningen för skolans inre arbete blivit tillsatt, och vi reservanter har funnit det lämpligt att förorda att riksdagen överlämnar dessa frågor till utredningen att beaktas i dess arbete. Detta har majoriteten i utskottet inte velat vara med om. Man kan då fundera på vad majoriteten menar. Är meningen att utredningen över huvud taget inte skall beakta dessa frå gor, eller att utredningen har sådana direktiv att den ändå kan beakta dem? Det framgår inte av majoritetens skrivning, och det kunde kanske vara av värde att få besked på den punkten. Sedan, herr talman, vill jag övergå till frågan om grundskolans målsättning. Den har varit föremål för mycket ingående och hårda debatter under valrörelsen. Vi har från vårt håll hävdat att det socialdemokratiska partiet vill ändra skolans målsättning. Vi har grundat det påståendet på officiella och offentliga uttalanden av ansvariga personer. När vi nu kommer till höstsessionen och valrörelsen är över, kan vi konstatera att utskottet enhälligt säger att den målsättning som bygger på beslut av Kungl. Maj:t och riksdagen helt överensstämmer med den som motionärerna nu Önskar fastlagd av riksdagen. Utskottet finner det därför inte erforderligt att riksdagen gör de i motionerna yrkade uttalandena och avstyrker motionerna i denna del. Där är vi alltså eniga. Men då uppkommer ju ett par intrestanta frågor. Är detta slutet på debatten om skolans roll i samhällsförändringen? Innebär detta att de uttalanden som det socialdemokratiska partiet och dess företrädare tidigare gjort inte längre är relevanta?

Eller innebär det att man i känslan av att en politisk strid i dessa frågor kan vara nog så obehaglig inte vill ha den striden utan formellt vill ha kvar grundskolans målsättning som den är fastlagd av riksdagen men ändå avser att förverkliga sina nya tankegångar? Det är en kärnfråga, som inte har blivit besvarad. Jag hade trott och väntat att utbild ningsministern skulle kunna vara här då vi diskuterar en av de stora frågor som inte minst han och jag själv engagerade oss mycket aktivt i under valrörelsen. Han kanske är upptagen av viktigare uppgifter än att försvara sina och sin statsministers principiella åsikter.

Ja, herr talman, någon bör rimligtvis kunna svara på dessa frågor. Eftersom regeringens ansvarige inte är här ber jag att utskottets talesman såsom företrädare för det socialdemokratiska partiet är vänlig och gör det. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman!

Det är ju varje parti obetaget. Vad jag absolut reagerar emot är att riksdagen blandar sig i den politiska debatten utanför riksdagshuset. Om något parti — kanske det parti jag företräder — resonerar sig fram till att man på ett eller annat sätt vill förändra skolan, blir det så småningom en riksdagsfråga. Vi skall vara på det klara med att vad man från moderat håll har velat få fram är att vi skulle ha sprungit ifrån den målsättning som nu gäller. Det har vi ingalunda gjort. Målsättningen gäller fortfarande och till dess att riksdagen annorlunda beslutar. Jag måste också reagera emot påståendet från moderata samlingspartiets sida, att vi inom det socialdemokratiska partiet på ett eller annat sätt skulle söka förändra inom den nuvarande målsättningen. Det är ingalunda fallet. Personligen tycker jag att det innebär en undervärdering av exempelvis lärarnas undervisning. Lärarna följer säkerligen de riktlinjer och den målsättning som riksdagen har beslutat om. Jag vill emellertid inte lämna någon garanti för att vi inom vårt parti skulle sluta upp med att diskutera skolan i fortsättningen. Jag är övertygad om att vi kommer att ha anledning att syssla med skola och utbildning även i framtiden. Detta är en fråga som så småningom kan ge anledning till riksdagsbeslut. Jag tycker, herr Wallmark, att vi med det skulle kunna avföra den här saken ur diskussionen.

— att skolöverstyrelsen avgav sitt yttrande innan utredningen hade tillsatts. Jag tror att det är riktigt att vi har den saken med i bilden. Utredningen har mycket vittgående direktiv. Utskottet understryker detta.

Däremot anser utskottsmajoriteten det inte riktigt att riksdagen nu i enlighet med reservanternas önskemål skulle inte bara precisera åtgärder som bör övervägas av utredningen utan även låsa utredningen på vissa punkter. Jag tror att det är lyckligast om utredningen får arbeta utan att riksdagen ger bestämda direktiv och säger, att så skall utredningen handla i det ena eller det andra fallet. Herr talman! Med det anförda hemställer jag om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! När det gäller frågan om den parlamentariska utredningen har reservanterna endast begärt att de uppslag som framförts i motionerna skall överlämnas till utredningen för beaktande — längre har vi inte gått. Om det nu är utskottstalesmannens uppfattning att utredningen kommer att ta upp dessa frågor till beaktande så är det ju bra. Vi kanske ändå tycker att det är vettigt att riksdagen direkt, formellt, överlämnar detta. Då kan vi vara mer säkra på att utredningen kommer att beakta synpunkterna. Herr talman! Jag vill sedan gå tillbaka till diskussionen om målsättningen för grundskolan. Herr Mårtensson säger: Låt oss nu avföra denna diskussion. Riksdagen skall inte syssla med politiska debatter som förs utanför riksdagshusets murar — det är väl riktigt uppfattat? Jag anser att det är ett ganska fantastiskt uttalande, Jag trodde inte att det var möjligt att en talesman för regeringspartiet kunde säga någonting sådant. Låt mig bara erinra herr Mårtensson om det våldsamma angrepp som Ingvar Carlsson, i en dryg timmes de batt med mig, riktade mot ett uttalande av vår partiordförande i Linköping i våras. Han tog upp den frågan och krävde uttalande och besked av oss i riksdagen beträffande någonting som hade sagts utanför detta hus. Däri ligger inget fel. Jag har inte reagerat mot att han gjorde det, utan mot att det socialdemokratiska partiets talesman i dessa frågor begär att vi andra inte skall diskutera det socialdemokratiska partiets handlande i den politiska debatten. Det är helt fantastiskt att en l1edamot kan säga någonting sådant i riksdagen. Vi har utgått från att när det socialdemokratiska partiets ordförande, tillika vår statsminister och chef för Sverikes regering, gör ett offentligt uttalande skriftligen så är detta någonting att ta fasta på, inte minst när det bygger på ett uttalande från en partikongress. Vi har också utgått från att det innebär att partiet har för avsikt att gå de vägarna i sitt handlande. Det kan väl inte vara orimligt att ett oppositionsparti, som inte delar den uppfattningen, i olika sammanhang — även i detta hus — tar upp dessa frågor till diskussion! Jag vill endast erinra om att statsministern har anfört: ”Det innebär att strävan till jämlikhet inte kan förverkligas på det sätt skolpolitiken syftat till.” Han har vidare sagt: ”Det leder till att skolans kunskapsmål överbetonas. En sådan utveckling innebär att man inte tillräckligt beaktat den förskjutning i utbildningens uppgifter som blir en följd av en utbildningspolitik som syftar till att påverka och förändra samhället.” Det är klartext. Jag kan inte se någonting annat. Statsminister Palme har också sagt: ”Partiets medlemmar tillmäter utbildningsväsendet betydelse när det gäller att förverkliga partiets grundläggande värderingar. Det är ett hälsotecken.” — Vilka är då partiets grundläggande värderingar? För att få svar på den frågan kan vi gå till vad utbildningsministern sagt: ”För mig är den Om grundskolans målsättning m.m. demokratiska socialismen en värdering som jag anslutit mig till. Andra värderingar är oacceptabla.” Det är väl klarspråk. Är det märkligt att vi reagerar mot detta? När vi reagerar riktas motbeskyllningar mot oss; men inte av herr Mårtensson. Det har anförts att vi beskyller dagens lärarkår för att ägna sig åt socialistisk indoktrinering. Jag har i denna talarstol förnekat detta, men beskyllningen har upprepats gång på gång under valrörelsen. Varje gång jag mött någon av regeringens talesmän har jag alltså försökt klargöra att vi inte talar om den saken. Vi talar om regeringens målsättning beträffande utbildningspolitiken i framtiden. Jag trodde att det var sådana frågor vi verkligen skulle diskutera här i riksdagen. Är det nu så — herr Mårtensson har inte förnekat detta — att det socialdemokratiska partiet alltjämt har den.

Det är sannerligen inget hälsotecken för den politiska debatten om man inte vågar stå för sin politiska uppfattning och inte är beredd att ta en offentlig strid om denna utan försöker gå bakvägen. Det kan tänkas att jag har missuppfattat herr Mårtensson; då får han rätta mig. Men detta var den enda tolkning jag kunde göra av herr Mårtenssons inlägg i denna fråga. Jag är kanske ganska krävande när jag ställer entydiga frågor och vill ha entydiga svar. Men detta, herr Mårtensson, är en av de viktigaste politiska frågorna under 1970 talet — hur vi skall hantera den miljon ungdomar som går i vår grundskola. Därför tycker jag att anständigheten kräver ett ärligt och konsekvent svar. Jag har i går under hand bett Ingvar Carlsson att vara här och svara. Han har föredragit att låta bli, och då är det herr Mårtensson som får svara.

Herr talman! Det är ändå skillnad, herr Wallmark. Ingvar Carlsson tar up en debatt i riksdagen om vad de moderata har för åsikter om skolan. Men man har inte från vår sida ställt — eller ens tänkt ställa — krav på att riksdagen skulle göra något uttalande mot de tankegångar som de moderata eller något annat parti kan ha kring skolan. Här begär ni emellertid att riksdagen skall ta avstånd från en politisk viljeyttring från det socialdemokratiska partiet. Det är en väsentlig skillnad, herr Wallmark. Vi har ingenting att erinra mot att ni ute i den politiska debatten resonerar om skolan. Det kan så småningom resultera i ett ärende på riksdagsplanet. Men man skall inte, herr Wallmark, begära att riksdagen skall fatta ett beslut som väl innerst inne skulle innebära att det socialdemokratiska partiet sedan skulle avstå från att resonera om en förändring av målsättningen för skolan. Jag tror att herr Wallmark är på det klara med att man inte kan förfara så. Jag vill försäkra herr Wallmark att det parti jag representerar kommer att liksom tidigare resonera om skolpolitiken med sikte på att göra det bästa möjliga för all ungdom i skola och utbildning.

Herr talman! Jag vet inte om herr Mårtensson fattar vad jag säger, men om han inte gör det kan det bero på att jag förklarar litet illa. Ingvar Carlsson begärde i vårdebatten att vi från vårt håll klart skulle säga huruvida de uttalanden som gjordes av vår partiordförande innebar att vi ville riva upp tidigare fattade beslut. Han ville ha en officiell deklaration här i huset. Han fick den deklarationen också. Jag tycker det tillhör anständigheten. Jag tyc ker även att det tillhör anständigheten att representanter för det socialdemokratiska partiet är beredda att avge en deklaration som knyter an till den officiella politik som man vill föra. Vi har sannerligen inte begärt att riksdagen skall fatta ett annat beslut utan vi har endast helt stillsamt begärt att riksdagen skall bekräfta det beslut som den tidigare fattat, och därför har vi blivit eniga. Vad jag säger är att det förefaller som om socialdemokraterna talar med två tungor. Ni är med på ett gemensamt utlåtande om skolans målsättning där ingen ändring yrkas. Men nu säger herr Mårtensson, att vid sidan om den skall vi naturligtvis kunna föra en debatt som kanske på längre sikt innebär en ändring av skolans målsättning. Jag påstår, herr Mårtensson, med hänvisning till vad jag tidigare sagt, att det socialdemokratiska partiet har för avsikt att ändra målsättningen för skolan. Jag har citerat vad herrar Palme och Ingvar Carlsson yttrat, och jag hänvisar till partikongressen och till den s.k. jämlikhetsrapporten. Herr Mårtensson tar inte avstånd från detta. Får jag fråga herr Mårtensson om det är anständig politik att ni ansluter er till detta samtidigt som ni offentligen uttalar att ni har för avsikt att göra ändringar. Är det ett anständigt sätt att föra en politisk debatt? Kan man kanske inte tala om politisk kluvenhet eller kanske rent av politiskt bedrägeri? Tala om för oss, herr Mårtensson, huruvida ni står bakom det enhälliga utlåtandet eller inte! Om ni står bakom det har ni därigenom bekräftat att någon ändring i grundskolans målsättning icke skall ske. Därmed tar ni alltså avstånd från regeringsledamöters uttalanden, men det får herr Mårtensson i så fall själv ta ansvaret för.

Herr talman! Herr Wallmark skall inte försöka förenkla detta och göra det lätt för sig. Vad är det herr Wallmark begär? Ni säger att riksdagen skall uttala sig om att den målsättning som riksdagen har beslutat skall gälla i fortsättningen. I utskottsutlåtandet säger vi helt naturligt att den målsättning som riksdagen har beslutat skall gälla, och låt mig tillägga, herr Wallmark, att den gäller intill dess riksdagen beslutat någonting annat. Det parti jag tillhör sysslar med skolfrågor, och partikongressen har gjort vissa uttalanden. Detta skall inte förnekas, men man skall inte förenkla det så som herr Wallmark gör och tolka utskottsutlåtandet så, att det inte skulle finnas möjligheter att någon gång i framtiden ändra någonting i skolans målsättning. Herr Wallmark måste väl ändå förstå att så kan man inte resonera och så kan inte riksdagen besluta. Den målsättning som riksdagen har beslutat gäller emellertid intill dess att riksdagen annorlunda beslutar.

Herr talman! Jag trodde inte vi skulle behöva resonera mera om detta. Jag har försökt förklara vad som ligger bakom utskottets uttalande. Jag vill än en gång betona att det står varje parti fritt att resonera om förändringar i skolans målsättning. Det är den rätten vi också förbehåller oss i fortsättningen. Vad är det som ligger bakom herr Wallmarks yrkande? Eftersom det nu är slut på replikskiftet kan jag givetvis inte begära att herr Wallmark skall svara, men låt mig ändå säga att riksdagen fastslagit en målsättning. är det någonting som gör att herr Wallmark och de moderata fått för sig att man inte har den målsättningen? Jag har anledning misstänka det, och den saken borde herr Wallmark ha talat om för Oss.

Herr talman! Det kan förefalla alldeles utsiktslöst att hålla ett anförande i anledning av den motion som är fogad till detta utskottsutlåtande eftersom ett enhälligt statsutskott har avstyrkt densamma, men det ämnar jag i alla fall göra. Jag undrar om det var några av kammarens ledamöter som för inte så länge sedan i TV såg det s.k. Fångspelet. I det uppträdde ett föräldrapar till den arme Lundgren som hade irrat mellan ungdomsvårdsskolor och fängelser och över vilken allt elände på denna jord tycktes ha samlat sig. Något mer tafatt föräldrapar har jag aldrig sett, vare sig i TV eller i verkligheten, men jag tror att föräldrarnas uppträdande ändå var ganska typiskt. Mamman tjatade och pappan skällde, men ingenting hjälpte på gossen som hade gått ganska långt ut på brottets bana. Man frågade sig om det inte fanns någon vilja hos föräldrarna att hjälpa den unge gossen till ett socialt välanpassat liv. Det fanns det alldeles säkert, men de saknade kunskaper. De visste inte vad de skulle ta sig till med sitt barn — lika litet som de föräldrar som demonstrerade utanför riksdagshuset förra veckan visste hur de skulle kunna hjälpa sina ungdomar. Det var som bekant föräldrar till barn som missbru kade narkotika och kanske därför hade kommit in på brottets bana som det heter eller var socialt missanpassade. Dessa båda exempel visar, tycker jag, att det ofta hos föräldrarna inte finns några kunskaper och någon förmåga att hjälpa barnen svarande mot deras vilja att hjälpa barnen när de råkat i svårigheter. Det beror på att föräldrarna inte får någon föräldrautbildning alls. Det är just om föräldrautbildning den motion handlar som jag skall be att få säga några ord om. Vårt samhälle är så föränderligt att vi inte kan begära att föräldrarna skall kunna följa med utvecklingen utan att över huvud taget få något stöd, någon hjälp och utbildning. De får det när det gäller barnens fysiska vård, som är så utbyggd att vilken ung mamma eller pappa som helst torde kunna klara den sidan av saken alltifrån barnet är nyfött till långt upp i ungdomsåldern. Men föräldrarna kan inte klara sina barns psykiska fostran och hälsa. De har inga möjligheter att hjälpa barnen i svåra situationer. Det saknas förtroende mellan föräldrar och barn i detta så hastigt föränderliga samhälle. Det är med den utgångspunkten som vi har fört fram en motion om en mer systematisk föräldrautbildning. Den skulle kunna förläggas till olika instanser — inte bara till skolan, där det dock skulle ges en grundutbildning till ungdomar om vad de som föräldrar kommer att möta. Sedan borde denna utbildning följas upp av olika samhällsorgan. Det är inte svårt att hitta sådana som skulle kunna ta sig an just denna föräldrautbildning. Det finns ju barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och vuxenutbildning, där man skulle kunna sätta in denna kontinuerliga utbildning för föräldrarna, allteftersom barnen växer och nya problem och i många fall nya bekymmer inställer sig. Skolöverstyrelsen har varit och är alldeles säkert intresserad av denna fråga. Redan när vi förra året framförde våra synpunkter ställde sig skol överstyrelsen positiv till en föräldrautbildning, som skulle kunna ske i samverkan mellan skola och hem och sedan ute i olika instanser i samhället. Skolöverstyrelsen anser alltså att föräldrautbildningen är mycket dåligt tillgodosedd. Vad gör nu statsutskottet åt den motion som vi har lagt fram och där vi begär att man skall få en utredning och en plan för försöksverksamhet med föräldrautbildning? Jo, på en enda sida i utlåtandet får utskottets förslag rum och dessutom en resumé av vad motionerna innehåller. Det enda utskottet har kostat på sig — och det tycker jag är rätt upprörande när det gäller en så viktig fråga som denna — är att referera till Riksförbundet Hem och skola, som gjort ett positivt uttalande för motionerna. Utskottet säger sedan att man kan ”förutsätta att utbildningsmyndigheterna i sitt fortlöpande planeringsarbete uppmärksammar behovet av dylik utbildning på olika nivåer och vidtar erforderliga åtgärder för tillgodoseende av detta”. Det är allt vad utskottet har kostat på sig som svar på en motion av så verkligt stor vikt som denna. Jag tycker att utskottet har visat en nonchalant inställning till hela frågan. Antingen är det så att utskottets ledamöter inte förstår frågans vikt eller också har det inte ägnat den tillräcklig uppmärksamhet för att verkligen ge ett mer positivt svar på vår motion. Vi har inte alls bara talat om utbildningsmyndigheterna, utan vi har föreslagit flera olika vägar för en kontinuerlig föräldrauppfostran. Jag har många gånger tidigare sagt och jag ber nu att få anföra till riksdagens protokoll, att vi har utbildning i att sköta kalvar, höns och grisar och i att sköta bilar, men det finns inga möjligheter för föräldrar att få lära sig att sköta sina barn.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

Herr talman! När vi förra året behandlade motioner angående föräldrautbildning skrev utskottet att man delade motionärernas uppfattning men förutsatte att en sådan verksamhet skulle komma i gång. Men utskottet slutade trots detta med en hemställan att motionerna måtte avslås. I år skriver utskottet samma lilla vers om att det har samma åsikter som motionärerna och fortsätter lika oengagerat som förra året, att föräldrautbildning nog skall tas upp i det fortsatta planeringsarbetet och att det naturligtvis finns ett behov av sådan utbildning. Men det är en liten skillnad i år, nämligen att riksdagen skall ge till känna för Kungl. Maj:t vad utskottet anser. Utskottet vill dock inte att frågan skall utredas. Jag tycker, herr talman, att det är förvånande att en utskottsavdelning, som har anledning att diskutera förbättrad utbildning på så många andra nivåer, inte anser att det brådskar med denna del av utbildningen så att människor bereds möjligheter att utbilda sig till föräldrar. Detta är lika förvånande, för att inte säga beklämmande, som ett annat förhållande som rör våra små barn, nämligen att vi inte har förskolor för alla barn. Att bli förälder innebär inte att man utan vidare klarar av uppgiften. Det har vi alltför många bevis på. Det har med åren blivit svårare att klara av föräldraskapet. Stödet mellan generationerna t.ex. var större tidigare. Vi har alla en pressad och stressande tillvaro. Jag tror att alla eller i varje fall de allra flesta som blir föräldrar är helt inställda på att på bästa sätt söka klara föräldraskapet. Men problemen infinner sig ganska snart. Jag tänker inte på de praktiska problemen med att sköta ett litet barn, utan på de problem som uppstår därför att man inte vet hur ett barn fungerar psykiskt. Rapporterna om barns psykiska ohälsa är numera minst sagt oroande. Vi motionärer är oroade av utvecklingen. Vi anser att det är så illa ställt med omhändertagandet av barnen att samhället är skyldigt både mot barnen och mot föräldrarna att göra något, så att kunskaper finns tillgängliga. Här beror det ju inte på ovilja hos föräldrarna, utan helt enkelt på att det inte finns kunskaper att tillgå. Vi talar i dag om problemen i skolan. Vi talar om oroliga elever som stör arbetet. Vad beror detta på? Jag skulle tro att det många gånger har sin grund i bristande föräldrakunskap med störda relationer till barnen som följd. Vi blev väl alla påverkade av föräldraaktionen på riksdagsplanen förra veckan. Även i den frågan tror jag att det har brustit i kontakten mellan barn och föräldrar och att man helt enkelt talar förbi varandra. Vi motionärer anser, som fru Hamrin Thorell nyss framhöll, att föräldrautbildning bör bedrivas under många former och på olika nivåer. Utbildningen bör, som fru Hamrin-Thorell sade, påbörjas i grundskolan och fortsätta i gymnasieskolan, men den skall inte stanna med det, utan man måste fortsätta och ge utbildning just i föräldrasituationen. Utbildningen måste följas upp under barnens uppväxttid ända fram till de åldrar då barnen finner sin egen väg. Vi känner alla till de problem som då kan uppstå. Vi hoppas att det skall bli möjligt att få till stånd denna föräldrautbildning. Det behövs emellertid också utbildning för att kunna meddela en effektiv föräldrautbildning. Därför har vi i vår motion påpekat att man bör tänka även på den utbildningen. Det råder, som alla vet, t.ex. en stor brist på psykologsidan. Herr talman! Jag ber att få instämma i det yrkande som fru Hamrin-Thorell har ställt.

Herr talman! Vi hade samma motion till behandling i riksdagen i fjol — med samma yrkande om föräldrautbildning. Utskottet var då positivt, liksom det också varit det i år vid behandlingen av detta ärende. Föregående år uttalade skolöverstyrelsen att man hade sin uppmärksamhet riktad på detta spörsmål, att utbildningsmyndigheterna sysslade med det och att man kommer att aktivt verka för en ökning av denna föräldrautbildning. Utskottet ansåg i fjol att det med det uttalande skolöverstyrelsen gjort inte är nödvändigt att tillsätta en särskild utredning. När motionen nu har kommit tillbaka i år, intar utskottet samma uppfattning som tidigare, nämligen att det föreligger behov av föräldrautbildning. Utskottet har också inhämtat yttrande från Riksförbundet Hem och skola, som sysslar med föräldrafrågor — även frågan om föräldrautbildning ligger ju inom förbundets intresseområde.

Vi har all anledning att förvänta att skolöverstyrelsen liksom tidigare kommer att ägna denna fråga uppmärksamhet. Att under sådana förhållanden tillsätta en särskild utredning betraktar utskottet som onödigt. Jag vill betona att utskottet är enhälligt i denna uppfattning.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

Herr talman! Eftersom jag deltog i andra avdelningens behandling av denna fråga och i utskottsutlåtandet står på majoritetens sida, känner jag mig frestad att säga några ord. Det var i första hand fru Hamrin Thorells anförande som lockade mig att begära ordet. Hon framhöll väldigt kraftigt att vi när det gäller att sköta kor och kalvar, höns och grisar får lära oss en hel del. När fick någon i grundskolan lära sig hur man skall sköta höns och grisar? När fick en hustru till en torpare eller bonde i skolan läsa hur hon skall strö ut korn åt hönsen och hur hon skall bära sig åt om en kalv blir sjuk? När gavs sådan undervisning? Jag börjar på att bli gammal, herr talman, och när det gäller utbildningsfrågor börjar jag kanske på att bli litet reaktionär. Men jag har nästan det intrycket att ju mer utbildning vi ger i skolan, desto besvärligare anser många att situationen blir. Fru Hamrin-Thorells föräldrar och mina föräldrar fick inte någon föräldrautbildning alls, men jag tror att fru Hamrin-Thorell betraktar sig såsom en ganska välartad medlem av detta samhälle. Även jag, herr talman, inbillar mig ibland att jag i alla fall har skött mig rätt hyggligt i detta samhälle, fastän mina föräldrar inte ens hade hört talas om ordet föräldrautbildning. Fru Elvy Olsson påstår att situationen i skolan inte skulle ha varit som den nu är, om föräldrarna hade fått bättre utbildning. Det är precis samma sak där. Föräldrarna till de barn som nu går i skolan har fått en mycket längre utbildning än de föräldrar som under sin skoltid gick i en mindre och flyttande folkskola några veckor om året. Ändå uppträdde deras barn hyfsat i skolan och blev hyfsade samhällsmedlemmar. Man tror nästan att ju mera folk får lära sig, desto sämre blir resultatet. Jag förstår att det är fel att tänka på det sättet, ty då skulle vi kunna avveckla all utbildning. Men de resonemang som här förs har inte något verklighetsunderlag. När fru Elvy Olsson talade om den demonstration som förekom utanför riksdagshuset förra veckan om ungdomar och knark, sade hon att hon trodde att svårigheterna berodde på bristande kontakt mellan barn och föräldrar. Jag tycker nästan det är otäckt att utkasta en sådan beskyllning. Nog hade de föräldrar som var så djupt oroade av sin situation att de demonstrerade utanför riksdagshuset och skrev brev till alla riksdagsmän gjort verkligt starka ansträngningar för att få kontakt med sina barn och försöka hålla dem på rätta vägar. Jag tror inte att dessa föräldrar skulle ha lyckats ett dugg bättre, om de hade fått en speciell föräldrautbildning. Nej, förhållandena beror på helt andra saker. Det kom fram i fru Hamrin-Thorells senaste anförande, då hon framhöll att föräldrautbildningen inte skall ges i skolan, eftersom eleverna då inte är intresserade. Den motion hon talar för har tydligen hamnat i fel utskott, i varje fall i fel avdelning inom statsutskottet. Den skulle inte ha gått till andra avdelningen, som har hand om utbildningen, utan den skulle ha gått till tredje avdelningen, som har hand om sociala frågor. Det är möjligen där en fråga av det här slaget hör hemma.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

Herr talman! Först vill jag säga att vi naturligtvis önskar utbildning på olika nivåer, så det är alldeles riktigt att allt inte passar in i andra avdelningen. Men jag blev skrämd, när herr Andersson sade att ju mer utbildning människor får, desto svårare blir det. Herr Andersson talade också om förra veckans föräldraaktion. Till det vill jag säga att där var det människor som kände oro och ansvar. Jag har försökt säga, kanske inte just i det samman hanget men om föräldrar över huvud taget och deras möjligheter att sköta om sina barn, att vilja finns det de allra flesta gånger, men det brister i fråga om kunskaper. Vid samtal med de demonstrerande föräldrarna kom jag fram till att hur mycket de än önskar göra för sina barn talar föräldrar och barn förbi varandra. Huruvida det beror på att föräldrautbildning inte har funnits kan jag ha min tro om och herr Andersson naturligtvis sin. Emellertid finner jag det, som jag har sagt förut, oroande att människor som vill ha utbildning för att klara sitt föräldraskap inte har möjlighet att få en sådan. Vi önskar att den i varje fall skall bli tillgänglig. Man skall kunna få den, om man så önskar. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag anade att det var väldigt oförsiktigt av mig när jag gick upp i den här debatten och gjorde någonting så förfärligt som att trampa damerna på tårna — det bör man ju inte ens göra när man dansar med dem, mycket mindre när man debatterar med dem. När fru Hamrin-Thorell säger att det var ett helt annat samhälle när hon och jag uppfostrades av våra föräldrar så är det naturligtvis alldeles riktigt.

Det har blivit mer komplicerat att leva i det här samhället, men det tycks inte ha något i varje fall större samband med den skolutbildning som våra ungdomar nu får. Man får det intrycket att trots att vi har förbättrat utbildningen — den sträcker sig numera inte bara över ett par, tre år som den tidigare gjorde för många utan över många år — tycks det i dag vara besvärligare för både föräldrar och ungdomar att klara upp sin situation. Visst finns det, fru Hamrin-Thorell, professorer som sysslar med höns och grisar och allt möjligt, men det är ju inte de som ute på fältet tar hand om dessa höns och grisar utan det är helt andra människor som gör det. Det finns ju ingen garanti för att de som fått lärarutbildning och som sysslar med alla möjliga invecklade samhällsproblem inom den akademiska världen blir de bästa föräldrarna.

Jag tyckte själv att vi var mycket gentila inom andra avdelningen i statsutskottet när vi var eniga om att vad utskottet skrivit skulle vidarebefordras till Kungl. Maj:t för åtgärder. De flesta motionärer brukar vara fantastiskt tacksamma när de röner en sådan generös behandling av ett utskott, men i detta fall var vi tydligen generösa förgäves.

Herr talman! I anledning av motionerna 1:577 och II: 726 om vidareutbildning av elitidrottsmän är det inte min avsikt att här göra något längre inlägg eller hålla något försvarstal för betydelsen av elitidrott eller idrottsutövande i allmänhet. Jag vill emellertid poängtera innehållet i yttrandena från skolöverstyrelsen och Sveriges riksidrottsförbund över motionerna. Dessa yttranden visar att de problem motionärerna tagit upp behöver lösas. Då även utskottet i sitt utlåtande klart deklarerar att försök bör göras, att komma till rätta med problemen, har frågan tagit ett stort steg framåt. I utlåtandet vill jag särskilt under stryka de rader som säger att utskottet förutsätter att Riksidrottsförbundet fullföljer sitt initiativ med den arbetsgrupp som tillsattes för att utreda och inkomma med förslag i fråga om möjligheter för elitidrottande att bedriva studier och yrkesutbildning. I avvaktan på och i förhoppning om att den nyssnämnda arbetsgruppens utredning når de resultat och syften som motionärerna önskar, kan vi vara ganska tillfredsställda. Jag yrkar, herr talman, bifall till statsutskottets utlåtande nr 186.

Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 187, som vi nu behandlar, synes mig något svårläst och svårbedömbart. Reciten består till väsentlig del av ett yttrande av skolöverstyrelsen, som talar om för oss att den nya gymnasieskolan kommer att innehålla en vårdlinje, som blir tvåårig. När motionen skrevs visste vi inte någonting om detta. Om jag har läst utskottsutlåtandet rätt bygger utskottet sina värderingar och bedömningar av motionen i mycket stor utsträckning på den nya planen på en vårdlinje i gymnasieskolan. Motionerna ägnar alls ingen uppmärksamhet åt gymnasieutbildningen. Jag förmodar att det kommer att visa sig mycket välgörande för vårdutbildningen i vårt land med en grundläggande vårdutbildning i gymnasieskolan. Men vad är det som kommer att hända sedan? Man är väl inte sjuksköterska för att man under två år i ett gymnasium gått igenom en vårdlinje. Man är väl inte arbetsterapeut eller sjukgymnast eller dialysassistent eller vad det nu kan vara fråga om därför att man ägnat två år i gymnasiet åt vårdfrågorna. Det måste väl finnas en fortsättning som ger den speciella kompetens som den måste äga som på en någorlunda avancerad nivå skall ägna sig åt vårdfrågorna. Det är de frågorna som motionerna tar upp. Såvitt jag kan se har man ägnat ringa uppmärksamhet åt detta. Man avvisar t.ex. tanken på att det skall vara en central intagning. Jag tror emellertid att en central intagning ”ligger i luften”. Något litet vet jag om situationen när det gäller utbildningen av arbetsterapeuter. Jag tror att det finns fyra eller fem arbetsterapiskolor i vårt land. Den som önskar sådan utbildning får söka till varje skola. Han kommer kanske in i en eller två skolor och får då meddela den av skolorna som han inte önskar besöka att han inte tar emot det erbjudande som lämnas. Det blir en komplikation i administrationen liksom det skapar osäkerhet hos vederbörande elev. Hade det inte varit rimligare att utskottet hade stött tanken på en cen tral intagning? Någon form av intagning måste ju ske efter det att en grundläggande vårdutbildning har givits i gymnasieskolorna. Motionerna har vidare vänt sig mot en bestämmelse som finns i skolstadgan, nämligen att länsstyrelserna har möjligheter att begränsa intagningen till ett elevområde eller vad man nu kallar det. Om det alltså finns en person i t.ex. Norrland eller Skåne, som upplever att Göteborg vore den bästa platsen för honom och har kompetens att fullfölja en utbildning i arbetsterapi i Göteborg, kan besked komma att han befinner sig utanför elevområdet och därför inte kan tas emot i denna skola. I motionerna har sagts att en sådan grundhållning icke är i överensstämmelse med den demokrati som vi försöker att få mer fungibel inom vårt folk, men utskottet har, såvitt jag har kunnat se, ägnat föga uppmärksamhet åt de grundtankar som vi velat framföra i motionerna. Det lönar sig inte, herr talman, att ställa något yrkande från min sida. Utskottet är ju helt enigt i sitt avslagsyrkande. Det finns ingen reservation och det finns inte något särskilt yrkande. Jag vill emellertid uttala den förhoppningen — till vad verkan en förhoppning hava kan — att när man så småningom tvingas ta itu med de problem som vi pekat på i motionerna man skall arbeta i den riktning som vi har angett. Jag tycker att det är rätt både mot elever och skolor att man ger dem möjlighet att på ett fullt demokratiskt sätt fungera i det svenska samhället. Jag har inget särskilt yrkande utan yrkar bifall till statsutskottets förslag. punkter bedöma trafikpolitikens fortsatta utformning;

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord i anledning av motionerna I: 483 och II: 844 som behandlas i detta utskottsutlåtande. I dessa motioner anhåller vi om en parlamentarisk utredning med uppdrag att från sociala, trafiksäkerhetsoch samhällsekonomiska synpunkter bedöma =<trafikpolitikens fortsatta utformning. Vi har väckt motionerna mot bakgrunden av verkningarna av 1963 års trafikbeslut, som bl.a. innebar att SJ skulle drivas efter företagsekonomiska principer. Vi kan emellertid inte acceptera en del av de metoder som SJ tilllämpar när det gäller att vidta åtgärder för en förbättring av driftresultatet. En järnvägsnedläggelse går i regel så till att man börjar med att dra in tåg och stationer. Den efterföljs av persontrafikens indragning, och efter någon tid upphör också godstrafiken. Slutligen blir det fråga om en upprivning även av rälsen. För en bygds befolkning, som upplever de olika faserna i denna process, måste det kännas som en styrd utarmning. Visserligen ordnas ersättningstrafik, men i många fall innebär denna endast en mjukare övergång till ett fullständigt upphörande av den kollektiva trafiken. Ersättningstrafiken ordnar SJ bl.a. så att man för över en del av den spårbundna trafiken till landsväg, dvs. till bussar, för att efter en tid göra framställning till kommunerna om dessa är villiga att ekonomiskt bidra till att denna ersättningstrafik skall kunna fortgå. Det är ett system som vi från primärkommunerna inte vill acceptera. Vi som motionärer anser att utskottsutlåtandet ger oss stöd för denna uppfattning. På s. 3 står nämligen ”att trafikpolitiken självfallet inte får ses som en isolerad fråga samt att tillämpningen och uppföljningen av principerna måste anpassas till utvecklingen på olika områden och till samhällsplaneringen i övrigt. Det vore således angeläget att en fortlöpande uppföljning och effektiv samordning av de trafikpolitiska åtgärderna sker med hänsyn till olika landsdelars behov och intressen. Vid den integrerade trafikplanering som därvid erfordras borde beaktas inte blott de skilda trafikgrenarnas lönsamhet och kostnadsansvar var för sig utan även deras inbördes beroende av varandra samt den totala samhällsekonomiska effekten vid olika transportalternativ.” Detta är enligt min mening synnerligen viktigt därför att SJ när det gäller busstrafiken tydligen anser att varje linje ekonomiskt skall bära sig. Man går t.o.m. ännu längre och säger att varje tur skall gå ihop. Med sådana åsikter från SJ finns det över huvud taget inte möjlighet att i varje fall på glesbygden driva någon sådan trafik. Jag har, herr talman, inget yrkande utan vill avvakta vad de utredningar som det talas om i utskottsutlåtandet kommer fram till. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När statsutskottet behandlade frågan om den statliga trafikpolitiken vid sitt plenarsammanträde lämnade jag en blank reservation och ville därmed signalera att jag till kammarens protokoll skulle anföra några synpunkter. Dessa har i stor utsträckning likhet med dem herr Helge Karlsson nyss har givit uttryck åt. Vi får väl betrakta oss som representerande var sin landsända i detta avlånga land. Jag vill ge uttryck för den oro som man känner på många håll i landet inför den utveckling som de kollektiva trafikmedlen undergår. Det pågår en rationalisering främst inom SJ men även inom den busstrafik som inte är underställd SJ, men där SJ i alla fall oftast går före. Det pågår som sagt en stark rationalisering, men trots det höjs resekostnaderna. Konkurrensen i förhållande till andra trafikmedel försämras genom att dessa kollektiva trafikmedel blir dyrare. Det pågår också en fortsatt nedläggning av bandelar, indragning av järnvägsstationer och nedläggning av persontrafiken på vissa banor osv. Vi har också en fortsatt nedläggning av busslinjerna. I Gävleborgs län har vi stark känning av detta. En arbetsgrupp från Umeå universitet som sysslar med glesbygdsfrågor har helt nyligen undersökt förhållandena i vårt län och kommit fram till att av våra 300 000 invånare är det inte mindre än 35000 personer som saknar tillfredsställande kollektiva trafikförbindelser med sin storkommuns centralort. Det är ganska talande siffror för hur läget är, och utvecklingen går ju i sådan riktning att dessa trafikmöjligheter försämras. Samtidigt pågår en övervältring av kostnaderna för framför allt busstrafiken på kommunerna. Statens järnvägar redovisar varje linje för sig, och för de linjer som går med förlust överlämnar man redovisningen till kommunerna för att dessa skall få ta ställning. Antingen erfordras kommunalt bidrag till kostnaderna eller också läggs busslinjen ned. Vi är mycket besvikna över detta handlingssätt från SJ:s sida. Vi har ju inte haft någon allmän diskussion om detta här i riksdagen, och vi har inte fattat något generellt beslut om hur man skall hantera dessa frågor. Kommunförbundets länsavdelningar i Norrland tog vid ett sammanträde för inte så länge sedan upp denna tendens till överlastning av kostnader på kommunerna. Man beslöt då att i ett uttalande till järnvägsmyndigheterna och till kommunikationsdepartementet framföra sin oro över utvecklingen. Jag tar mig friheten att citera en del av yttrandet från dessa länsavdelningar. Först talas om utvecklingen vad gäller busstrafiken, och man vill sedan till dessa myndigheter framföra den oro delegationen känner inför den inledda statliga politiken i fråga om glesbygdstrafiken och konsekvenserna härav för de ekonomiskt svaga kommunerna: ”Statens agerande i dessa frågor synes icke ge rum för andra alternativ än kommunala subventioner contra nedläggning. Allvarliga konsekvenser synes bli följden, om här relaterade principer för statens handlande generellt slår igenom; även Postverket och Televerket kan på liknande grunder finna anledning att ställa krav mot kommunerna. Här bör staten träda in så att kostnaderna slås ut på alla medborgare i landet. SJ:s motivering att kommunerna i dessa fall har möjligheter att söka extra skatteutjämningsbidrag till dylika kostnader utgör icke någon lösning för kommunerna, eftersom kommunerna inte har blivit garanterade sådant bidrag. — — — Ur rättvisesynpunkt är det rimligare att kostnaderna för nödvändig glesbygdstrafik bekostas av staten och slås ut på riksplanet. Det bör icke vara så att alla lönsamma projekt behålls av staten under det att icke lönsamma projekt lastas över på kommunerna. —— — Samarbetsdelegationen ställer sig frågande till det faktum, att SJ ej velat avvakta busstrafikutredningens resultat. Delegationen vill slutligen framhålla angelägenheten av att staten vad gäller berörda kommunikationsproblem icke vidtar ytterligare åtgärder i avvaktan på frågornas prövning i busstrafikutredningen.” Därmed har man gett uttryck för en samlad opinion inom kommunerna i Norrland. Jag skulle ytterligare vilja säga att denna fråga är väsentlig därför att den har en helt avgörande inverkan på den samhällsplanering som vi sysslar med ute i landets olika regioner, En ambitiös lokaliseringspolitik kan inte bli fullständig, om den inte samordnas med en trafikpolitik i samma anda. Enligt min mening borde inte några indragningar av kollektiva trafikmedel få ske, förrän man fått en total samhällsplanering med en målsättning om hur en region skall danas i framtiden. Vi borde enligt min mening få till stånd en samhällsplanering med en målsättning för varje län, där man med ledning av områdets naturliga förutsättningar bestämmer sig för en viss lägsta befolkningsnivå. Jag tycker inte att man bör tolerera nämnvärda befolkningsminskningar. För att upprätthålla en sådan målsättning erfordras ett näringsliv med tillräckliga sysselsättningsmöjligheter. Detta fordrar i sin tur goda kommunikationer. För att uppnå en sådan målsättning är det inte säkert att det går att upprätthålla 1963 års trafikbeslut med dess intentioner om att varje trafikgren skall vara självbärande. Utvecklingen efter det riksdagen fattade sitt mycket omtalade beslut 1963 tycks innebära att det icke torde vara möjligt att förena de båda uttalandena om att man vill trygga en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar samtidigt med att man har krav på ekonomiskt självbärande kommunikationsmedel. Troligen får den samhällsekonomiska bedömningen ange nya riktlinjer för handlandet i trafikfrågorna. En större eller mindre grad av omprövning av 1963 års beslut torde ovillkorligen framtvingas, om utvecklingen går i denna riktning. Alla de utredningar som utskottet hänvisar till har väl — även om det inte direkt sägs ut — ändå i viss mån till uppgift att ompröva de riktlinjer som drogs upp 1963. Jag vill för min del här understryka vad utskottet har sagt — vilket herr Helge Karlsson nyss läst in till protokollet — att man särskilt vill trycka på att de rent ekonomiska aspekterna inte får ta överhanden över de samhällsekonomiska bedömningarna och att det behövs en fullgod trafikförsörjning i landets olika delar. Till slut vill jag också uttala förhoppningen att allt det utredande som pågår på detta plan inte skall dra ut på tiden så att utvecklingen hinner sätta ändå djupare spår i form av försämrade kommunikationer för landets olika delar.

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma i de anföranden som hållits av de två föregående talarna. Det utlåtande om den statliga trafikpolitiken som vi nu skall behandla redovisar en rad motioner som avlämnats vid årets riksdag och som berör många olika sidor av detta problem. Jag tycker att utskottsutlåtandet andas mycken tillfredsställelse med de förhållanden som råder. En rad utredningar, undersökningar och överväganden redovisas, som sedan leder utskottet fram till den i och för sig varken ovanliga: eller särskilt originella slutsatsen att motionerna icke bör föranleda någon riksdagens åtgärd. En hemställan med andra ord att de elva motioner som utskottet behandlat i detta avsnitt måtte avslås. Vad är det då som motionärerna önskar? Jag skall inte fresta kammarens tålamod med att granska och kommentera alla de här elva motionerna, men när man läser dem får man i viss mån känslan av en massiv folkstorm eller för att tala med Snoilsky: det är inte bara böljans skum utan också böljan inunder. På få områden torde det råda ett så kompakt och enhälligt missnöje som just i fråga om den statliga trafikpolitiken. Delvis kan det ha sin förklaring i att vi lever i ett land där kommunikationerna betyder oerhört mycket. I vårt långsträckta land måste en betydande del av befolkningen färdas långa vägar för att nå de stora befolkningscentra, t.ex. Stockholm där kungen finns och regeringen, kungl. järnvägsstyrelsen och alla de andra ämbetsverken. Vill man göra en resa från Rovaniemi till Stockholm exempelvis, blir det väl en tripp på omkring 130 mil. Jag har inte försökt räkna ut vad det kostar, men jag tror att en sådan resa för många betyder en liten förmögenhet. Nåja, nu behöver man ju inte resa så långt för att kostnaderna skall te sig ganska avskräckande. Det värsta är att man inte har något annat alternativ än möjligen bilen. Paradoxalt nog har bilen, förutsatt att man kan ordna samåkning med några personer, rent ekonomiskt också blivit ett alternativ. Ännu mera realistiskt ter sig detta alternativ när det gäller korta och medellånga resor — järnvägen kan inte eller vill inte konkurrera. Vad blir resultatet av denna utveckling? Jag tycker att det är berättigat att ställa den frågan. Svaret blir att järnvägen mer och mer förlorar sin betydelse när det gäller personbefordran i varje fall på korta och medellånga sträckor. är detta en önskvärd och nödvändig utveckling, om ändå tågen skall gå? Statens järnvägars persontrafik är i dag överraskande liten. Planerarna räknar med att den redan innevarande år skall ha sjunkit till 6 å 7 procent av den totala trafikvolymen. Utvecklingen i vissa andra länder följer inte samma mönster. Där går utvecklingen i en del fall i rakt motsatt riktning, och där håller man praktiskt taget samma antal personkilometer som man gjorde för 20 år sedan. Jag har i den motion jag här åberopat ifrågasatt om inte vi för att förbättra järnvägens konkurrenskraft och ekonomiska situation bör överväga den paradoxala utvägen att sänka priserna. Gentemot detta resonemang invänder järnvägsledningen att vissa punktreduceringar och rabatteringar för vissa kategorier prövats. Detta är riktigt, men det har inte gjorts några försök med generella, konsekvent genomförda prissänkningar som kunnat ge något erfarenhetsmaterial av värde. Det vore djupt orättvist att lasta enbart den nuvarande järnvägsledningen för den situation vi i dag befinner oss i. Detta är en gammal historia. 1950 hade järnvägarna närmare 40 procent av persontrafiken — i dag har de, som jag nämnde, 6 å 7 procent. Fortsätter denna utveckling, är det lätt att räkna ut vad som kommer att hända inom en ganska snar framtid. Man kan förstås peka på konkurrensen med bl.a. flyget. Det är klart att flyget i viss mån är en konkurrent men skulle knappast behöva vara det i någon större utsträckning om de — om jag får uttrycka det så — vanliga resenärerna. Med de anmärkningsvärt höga priser som tillämpas av våra inrikes flyglinjer är nog detta färdsätt i första hand ett kommunikationsmedel för riksdagsmän och andra som inte betalar sina resor själva. Flygets prispolitik skulle verkligen förtjäna ett särskilt kapitel. Med en viss rätt kan kanske sägas att det är för sent att göra någonting åt denna situation — den är som den är. Jag är ingalunda blind för de svårigheter som man här möter, särskilt när det gäller att kunna finna vägar att bryta trenden i den utveckling som alltför länge pågått utan att det har gjorts några allvarliga försök att åstadkomma en samlad översyn och bedömning av hela det trafikekonomiska fältet. Det kan, som jag redan har sagt, förefalla vara ett paradoxalt påstående att SJ genom en sänkning av sina taxor skulle kunna förbättra sin ekonomi speciellt när det gäller persontrafiken och vissa godstransporter. En sådan politik skulle dock kunna leda till ett bättre utnyttjande av den trafikekonomiska apparaten, samtidigt som järnvägen skulle kunna ge ett helt annat och värdefullare bidrag till landets trafikförsörjning än vad som för närvarande är möjligt. Jag tror att ett radikalt nytänkande på trafikpolitikens område i dag är motitverat. Ur samhällets synpunkt bör det vara naturligt att betrakta statens järnvägar som en integrerande del av vårt kommunikationssystem. Därav följer, anser jag, att det ingalunda måste betraktas som helt självklart att SJ:s rörelse skall ”gå ihop”. Staten lägger årligen ner stora summor på utbyggnad, förbättring och underhåll av våra landsvägar. Ingen kräver samtidigt någon redovisning som belyser det ekonomiska utfallet av dessa investeringar — möjligen riksrevisionsverket. Med detta är ingalunda sagt att det är likgiltigt vad det ekonomiska resultatet av SJ:s verksamhet blir, tvärtom, men väl att järnvägens roll i lösningen av samhällets trafikproblem bör klarare preciseras och inte betraktas som ett exklusivt ekonomiskt problem för SJ:s egen del. Trafikbelastningen på landsvägsnätet, framför allt på de stora riksvägarna, är numera så besvärande att det även ur trafiksäkerhetssynpunkt måste vara ett allmänt intresse att en större del kan läggas över till den spårbundna trafiken. I det här sammanhanget kommer väl också en annan aspekt in, som berördes av herr Johan Olsson. I den lokaliseringspolitik som bedrivs i våra mera glesbefolkade områden skulle en förbättrad service från SJ:s sida spela en mycket stor roll. Där kommer ju ett samhällsintresse av annan art in, delvis också av psykologisk karaktär. Indragningen av järnvägsstationer, tågindragningar osv. ger intryck av och upplevs som ödeläggelse av en bygd. Inte minst den anspekten ger anledning till försiktighet. Givetvis är det inte möjligt att presentera ett preciserat program för den framtida järnvägspolitiken. Hur denna politik skall utformas, hur statens järnvägar skall inordnas i samhällets kommunikationssystem, är en stor fråga som griper in i alltför många och viktiga samhällsområden för att avgöras enbart utifrån järnvägsstyrelsens begränsade ekonomiska bedömningar. I den motion som jag väckt, nr 715 i denna kammare, har jag föreslagit att riksdagen måtte besluta att hemställa hos Kungl. Maj:t om en parlamentarisk beredning för översyn av statens järnvägars trafikekonomiska planering. Sällan har, som jag ser det, ett utredningsyrkande varit så motiverat som i detta fall, men jag skall inte mot ett enigt utskott ställa något yrkande.

Herr talman! I det aktuella utskottsutlåtandet blir elva motioner, som berör olika aspekter på den statliga trafikpolitiken, slaktade med hänvisning till diverse avgivna eller pågående utredning ar. Det är inte utan att man får ett intryck av att den svenska trafikpolitiken är ett lapptäcke med diverse inslag i grälla färger. Inför utskottets redovisning av motionerna kan man också få ett intryck av att vi här har att göra med en trupp akrobatiska kineser, som på välkänt cirkusmanér slår en mängd volter i trafikpolitikens manege. Vägledande för trafikpolitiken under 1960-talet skulle bli 1963 års grundläggande beslut, som innebar att varje trafikmedel skulle bära sina egna kostnader och konkurrera sinsemellan på lika villkor. 1963 års beslut följdes upp genom den s.k. andra etappen av trafikpolitiken, och avsikten var att det tredje och slutliga etappbeslutet skulle komma i slutet av 1960-talet. 1969 års riksdag fick emellertid en proposition som så småningom bifölls och som gick ut på att man skulle vänta med det slutliga ställningstagandet till den statliga trafikpolitiken. Jag tror, herr talman, att den motionsflod om trafikpolitiska frågor som förekom både vid 1969 års riksdag och vid innevarande års riksdag är ett bevis på att vi har fått en känsla av att 1963 års trafikpolitiska beslut inte blev vad vi trodde att det skulle bli. Liberaliseringen av trafikpolitiken kanske inte var helt övertänkt, och en sådan politik skulle kanske komma att leda till för samhället som helhet mindre gynnsamma konsekvenser. När det gäller såväl persontransporter som godstransporter måste vi, herr talman, sikta till en annan målsättning än 1960-talets trafikpolitik. Det finns ett expressivt amerikanskt uttryck för en riktig trafikoch transportpolitik. Det uttrycket heter ”balanced transportation” eller i en direkt översättning ”balanserat kommunikationssystem”. I motsats till liberaliseringen av trafikpolitiken innebär ett balanserat kommunikationssystem sådana insatser från statsmakternas — och även de kommunala församlingarnas — sida att varje transportmedel kommer att användas där det bäst kommer till sin rätt.

Min motion syftar just till en målmedveten statlig politik när det gäller den kollektiva persontrafiken. Det gäller att få personbilen att stå stilla, när dess användande inte är rimligt. När det gäller godstransporter på långdistans tror jag att den statliga politiken måste utformas på ett sådant sätt att järnvägarna gynnas på långtradartrafikens bekostnad. En målmedveten sådan statlig politik kan säkerligen vara till fördel för statens järnvägar som helhet. Principen om att bilen skall användas bara där användandet är rimligt måste också återspeglas i den statliga vägbyggnadspolitiken. Jag skulle alltså, herr talman, vilja ifrågasätta — vilket även många andra motionärer har gjort — om inte 1963 års principbeslut är moget att omprövas. I stället för den liberala transportpolitiken, där varje trafikslag skall bära sina kostnader och sinsemellan konkurrera fritt, bör vi sätta en statlig trafikpolitik, som syftar till en kollektiv persontrafikservice av högsta standard, stöd åt godstransporter på långdistans på järnväg och en anpassning av vägbyggandet till en rimlig bilism. Med den grundsynen inför 1970-talets transportpolitik kan man inte så lättfärdigt avfärda det yrkande om statligt stöd till investeringar i kollektivtrafiken som utskottet gjort i detta sammanhang. Utskottet har bara hänvisat till att konsekvenserna är svåröverskådliga. Det var just till en utredning om dessa konsekvenser som min motion syftade. Om utskottet hade tittat ut över landets gränser, hade det kunnat finna exempel på att konsekvenserna inte är svåröverskådliga. I USA pumpar man in federala, statliga och kommunala medel i kommunikationsapparaten = till forskning, till experiment och till investeringar. Riktpunkten i Sverige är ju att man täcker ett driftunderskott. Det gör staten när det gäller vårt kommunikationsväsendes skönaste blomster, nämligen statens järnvägar, ehuru man söker upprätthålla fiktionen av statens järnvägar som ett affärsdrivande verk. I verkligheten uppvisar SJ ett underskott på 17 procent av omslutningen. Herr talman! I det aktuella utskottsutlåtandet finns bara blanka reservationer. Jag skulle likväl — i strid mot praxis — vilja yrka bifall till inte bara min egen utan flera andra motioner som syftar till omprövning av trafikpolitiken. Vi måste besluta oss för en målinriktad statlig trafikpolitik till samhällets bästa. Om vi inte gör det, finns det uppenbara risker för att samhällets investeringar blir inte bara kortsynta utan felaktiga på längre sikt.

Herr talman! Kommunikationerna betyder oerhört mycket för många landsändar, inte minst för befolkningen inom glesbygdsområden. Om vissa bandelar inte kan fortsätta att existera, erfordras samhällsstimulans på olika sätt. I motionerna I:716 och II: 850 anförs vissa synpunkter beträffande dessa spörsmål. Jag vill, herr talman, hoppas att SJ inte skall behöva åläggas skyldighet att till statsverket inleverera ränta på i företaget nedlagt driftkapital förrän mera i konkurrenshänseende likartade förhållanden är för handen. Det behövs ett bättre konkurrensförhållande mellan SJ och övriga trafikgrenar.

Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till motionerna I: 716 och II: 850.

Herr talman! Det är riktigt, såsom anförts, att i år liksom många föregående år har väckts en rad motioner, vilka gällt de trafikpolitiska problemen. Jag bortser inte från att de motionerna innehållit många värdefulla synpunkter, som väl också i viss mån har beaktats både av statsutskottet, som haft att behandla dem, och av riksdagen, som fattat besluten. I år, liksom vissa föregående år, har statsutskottet kunnat enas om ett utlåtande, som tillgodoser motionärernas yrkanden så långt vi ansett det lämpligt och möjligt ur olika synpunkter. Här har framhållits en sak som jag vill ta upp. Jag vill inte gå in på herr Per Jacobssons uttalande om böljans skum och böljan där under — jag tyckte att han sade så. Finns det ingen bölja där under finns knappast något skum heller, förmodar jag. Det verkar emellertid som om i år en vild storm skulle råda här i kammaren. Det förvånar mig när, som jag tidigare anfört, vii utskottet har kunnat sammanjämka våra synpunkter till ett utlåtande som ändå i ganska stor utsträckning tillgodoser yrkandena i de motioner som väckts. Vi har ansett att det skulle vara tillfredsställande om vi intar en enhetlig hållning i statsutskottet och i riksdagen i dessa frågor. För oss har närmast varit avgörande att för det första en eller ett par utredningar som rör dessa trafikpolitiska frågor har lämnat resultaten av sina arbeten och att för det andra en rad viktiga utredningar pågår och snart kommer att framlägga sina resultat. Vi har sagt oss att när de utredningar är klara som rör avsnitten inom trafikpolitiken kan det kanske vara lämpligt att göra en sådan trafikpolitisk utredning över hela fältet som har påyrkats i motioner och som man här talat om. Jag för min del tror att man gör trafikpolitiken en otjänst om man skulle kräva en utredning innan det materialet finns tillgängligt. I så fall skulle vi bli tvungna att vänta på resultatet även av den utredningen, och jag föreställer mig att det skulle dra ut länge på tiden innan den blev klar. Herr Berglund har varit inne på frågor som jag inte vill gå in närmare på. Han har talat om en trupp kineser. Jag vet inte om han ville beteckna motionärerna eller utskottsledamöterna som kineser, men jag anser inte att det betyder något i detta sammanhang. Jag vill emellertid erinra herr Berglund om att stöd till kollektivtrafik redan utgår i viss utsträckning. Det finns naturligtvis möjligheter att utöka det stödet, att förändra det, att gå på andra vägar och använda andra metoder. Men jag tycker att man skall ha ett ordentligt material och att man skall veta vad man gör innan man på detta sätt ändrar de principer som vi har godkänt riksdag efter riksdag. Jag vill erinra om vad statsutskottet sade redan 1958, vilket också riksdagen biträdde: I likhet med departementschefen fann utskottet rationaliseringsverksamheten inom SJ böra bedrivas med kraft och omfatta alla delar av rörelsen. Det vikande trafikunderlaget kunde därvid befinnas nödvändiggöra omläggning av och inskränkning i tågförbindelser, indragning av stationer samt nedläggning helt eller delvis av trafiksvaga bandelar. Järnvägsföretagets nödvändiga anpassning till de förändrade konkurrensförhållandena borde dock, som departementschefen vidare framhållit, inte enbart inriktas på kostnadsbesparande åtgärder utan även omfatta exempelvis kapacitetshöjningar på de trafikstarka järnvägslinjerna samt trafikvärvande åtgärder av olika slag. Jag har inte någon gång varit med om att man har velat avvika från dessa huvudprinciper i riksdagen, utan man har anslutit sig till dem. 1963 angav man målet för trafikpolitiken på ett sätt som jag kan ansluta mig till i dag — och det har jag redan gjort i utskottet. ”Målet skulle vara att i överensstämmelse med riksdagens beslut för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till ur samhällsekonomisk synpunkt lägsta möjliga kostnader. Hänsyn borde därvid, såsom också förutsatts i samband med nämnda beslut, tas till sociala, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska förhållanden. Även inverkan ur trafiksäkerhets-, arbetarskyddsoch miljösynpunkter liksom de följdkostnader härav som samhället har att bestrida i annan ordning borde beaktas.” Detta uttalande har vi som sagt i utskottet anslutit oss till, och jag kan inte vara med om att vi på något sätt skulle av vika från den ställning som riksdagen i det hänseendet tidigare har tagit. Det är kanske ingen mening med att ha någon längre diskussion, när utskottet varit enigt och det inte finns någon reservation. Men det är ett par motioner som har diskuterats mycket också i utskottet och som här har väckt uppmärksamhet. I motionerna 1: 209 och II: 244 yrkas att man skall avvakta en översyn, som begärts i motionerna, innan ytterligare nedläggningar av järnvägar företas. I motionerna I: 727 och II:554 framhålls att de vägledande principerna för kostnadsberäkningarna i de separatredovisningar av statens järnvägars trafiksvaga bannät som utförs vart tredje år går tillbaka till 1942 års järnvägskostnadsutredning och därmed skulle vara föråldrade. Därför har man hemställt om en ny järnvägsutredning. Som jag förut nämnt är det möjligt att det skall verkställas en dylik översyn över hela fältet, men jag anser att det i så fall är lämpligt att vänta med den tills man får fram materialet från nu pågående utredningar. Att den skulle igångsättas nu och att man inte skulle lägga ned några järnvägar förrän den är klar innebär en avvikelse från den ställning vi tidigare har intagit. Jag anser att man bör helt ansluta sig till utskottets utlåtande och till vad riksdagen sagt år 1963 och efterföljande år när dessa frågor behandlats. I utskottsutlåtandet har man förklarat att det enligt utskottets uppfattning är angeläget att frågor om järnvägsnedläggningar bedöms med stor försiktighet. Detta innebär såvitt jag begriper ingenting annat än att man helt ansluter sig till riksdagens tidigare fattade beslut. Det förutsätts alltså i detta utlåtande att sådana frågor skall bedömas med den grundlighet och försiktighet som avsetts när riksdagen antog de trafikpolitiska riktlinjerna. Det skulle förvåna mig om kammaren efter vad som hänt i statsutskottet inte skulle kunna bifalla utlåtandet. Utskottet har ändå tagit sådan hänsyn till väckta motioner som i nuvarande situation kan anses lämpligt. Representanter för samtliga partier har kunnat komma överens i en fråga som är besvärlig. De trafikpolitiska frågorna är alltid besvärliga, och det är glädjande att riksdagen intar en enig hållning. Jag tror problemet löses bäst om man arbetar på det sättet, och jag yrkar naturligtvis bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När det nu från olika håll ställs yrkanden i den trafikpolitiska debatten, innebär detta en helt annan grundsyn än vad som låg till grund för 1963 års beslut. 1963 års beslut innebar ju att varje trafikslag skulle bära sina kostnader och att man skulle konkurrera på lika villkor. Men om vi börjar granska denna målsättning, vad finner vi då? Först och främst har vi statens järnvägar, där man upprätthåller fiktionen att statens järnvägar är ett affärsdrivande verk som inte kan tillåta några avvikelser från de s.k. affärsmässiga principerna. Men kan man säga att man är ett affärsdrivande verk om man har ett underskott på 17 procent varje år? Det är vad statens järnvägar har enligt företagsmässiga principer. Hur vet man att just 17 procent innebär en riktig avvägning? Kanske i stället den största nyttan för samhället skulle innebära 20 eller 25 procent? Vidare kan man konstatera att bilismen har fått nya utgångspunkter när det gäller transporterna. Timmerkörningar belastar vägarna mycket starkt, och den situationen fanns inte i sådan utsträckning när man fattade 1963 års beslut. Därtill har den kollektiva trafiken fått en helt annan roll. Man är på det klara med att samhället inte kan klara sig utan en kollektiv trafik. Det går inte att klara större stadssamhällens trafik utan kollektiva transporter. När vi får dubbelt så många bilar som nu, räcker vägarna inte till, speciellt när vi får en sammanfallande trend i arbetstiderna för tjänstemän och arbetare. Vidare medför den nuvarande utvecklingen att kostnader läggs över på kommunerna som dessa inte haft tidigare. Det kommunala skattetrycket påverkas och det blir en helt annan pålaga på medborgarna än vad som ursprungligen antogs när avvägningarna gjordes mellan statliga och kommunala skatter. Om denna utveckling fortsätter blir fördelningen alldeles felaktig. Mot detta har utskottets talesman anfört att man lyckats uppnå enighet i utskottet. Detta är ju gott och väl, men det vore bättre om man försökte bli enig med verkligheten. Utskottsutlåtandet avspeglar inte verkligheten, och därför bör 1963 års trafikpolitiska beslut omprövas så fort som möjligt. En ändring av bilbeskattningen och en del andra åtgärder ändrar inte på detta förhållande. Man bör se på transportmedlen och deras funktion i relation till det samhälle vi nu har.

Herr talman! Det är klart att man skall försöka bli enig med verkligheten, men för statsutskottet och dess fjärde avdelning är faktiskt dessa motioner en verklighet, även om jag tycker att herr Berglund ibland i sina anföranden konstituerar en visionär värld. Vi får alla nödvändiga uppgifter i den verklighet där vi lever. Om herr Berglund skulle träffa på en annan verklighet under sitt kringirrande så kan vi inte ta hänsyn till det om vi inte får vetskap om det i tid. Det är väl ändå så, herr Berglund, att frågan om statens järnvägars möjlighet att klara sig ekonomiskt sammanhänger med frågan om vilka frakter man kan få.

Det är bl.a. detta som utreds liksom även en rad andra liknande frågor. Om man skall ta ställning till hela den trafikpolitiska situationen är det verkligen betydelsefullt att man vet något om frågorna i detta sammanhang och om hur kostnaderna skall fördelas så att man åstadkommer en tillfredsställande transportförsörjning på bästa möjliga ekonomiska villkor. Detta har vi varit inriktade på hela tiden i utskottet och vi har även haft det målet att vi skall försöka tillfredsställa folket på det bästa sätt som över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Herr Fritz Persson föreföll överraskad över att motionärerna icke är belåtna. Eftersom vi i detta hus lärt oss att ha små anspråk kan jag förstå det. Men även om man med en för all del oklanderlig dialektik — det är väl företrädesvis avdelningssekreterarens förtjänst — har lyckats krångla sig fram till motiveringar för att yrka avslag på samtliga motioner, anser jag inte att det är något som i högre grad tillgodoser motionärernas intressen. Man bör ha ett material att bygga på innan man framlägger nya förslag, säger herr Fritz Persson, och det är riktigt. Han säger vidare att det är möjligt att en översyn bör komma till stånd men att vi skall avvakta. Det är just det som är så farligt i dagens trafikekonomiska och trafikpolitiska situation, dvs. att år efter år avvakta och samtidigt iaktta hur utvecklingen går i en bestämd riktning som gör att det så småningom inte blir möjligt att genom några som helst åtgärder leda utvecklingen i de banor man skulle önska. När nu herr Ferdinand Nilsson har yrkat bifall till min och en del andra motioner ber jag, herr talman, att få instämma i detta yrkande.

Herr talman! I de motioner som nu behandlas har hemställts att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t, vid förhandlingar med norska myndigheter om den tunga trafikens problem över Svinesund, beaktar de synpunkter motionärerna framfört rörande förverkligandet av en järnvägsbro över Svinesund och sammanbindning av Bohusbanan med det norska järnvägsnätet. Förslaget att bygga en järnvägsförbindelse över Svinesund är ingalunda nytt. Under hela den tid järnvägsbyggandet i såväl Norge som Sverige pågick, nämligen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, var en rak förbindelse från Oslo via Svinesund till Göteborg naturlig och nödvändig. Tyvärr var samarbetet mellan de båda brödrafolken icke det allra bästa vid tiden omkring sekelskiftet. Någon överenskommelse om en järnvägsförbindelse över Svinesund kom aldrig till stånd. bana till Skee ungefär 20 kilometer från Svinesund. Enligt tillgängliga utredningar från denna tid framgår det klart att behovet av en förbindelse över Svinesund var så uppenbart att den med det snaraste måste förverkligas. Det fanns på den tiden ingen landsvägsbro över sundet utan trafiken ombesörjdes av en färja med mycket låg kapacitet. Järnvägstrafikens betydelse är måhända icke densamma i dag som vid sekelskiftet och under tiden fram till bilismens genombrott, men att järnvägen skulle ha spelat ut sin roll som kommunikationsmedel är helt felaktigt. Det är önskvärt att SJ blir mera konkurrensmedvetet. I sitt yttrande över motionerna framhåller SJ att det är orealistiskt att räkna med att allt det gods som nu går på landsvägsbron över Svinesund skulle överföras på järnväg, om en sådan byggdes över sundet. Enligt SJ:s beräkningar bildar det nuvarande godset underlag för omkring fyra tåg i vardera riktningen, men man bör inte räkna med mer än två å tre tågpar per dygn. SJ räknar tydligen inte på att kunna konkurrera med landsvägstrafiken och ta hand om den stora ökningen av gods som tillkommer varje år. Stora delar av handelsutbytet mellan Sverige och Norge och med EFTA-marknaden går nämligen i dag med lastbilar över Svinesund på Europaväg 6. Trots att förbättringsarbeten på denna väg pågår är den och kommer för många år framåt att vara omodern och otillräcklig för den ständigt ökande trafiken. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har i sitt yttrande över motionerna starkt betonat nödvändigheten av att en allsidig norsk-svensk utredning om trafikproblemen och deras sammanhang med industriutvecklingen i Östfolds fylke och utvecklingen i norra Bohuslän kommer till stånd. Jag hänvisar här till länsstyrelsens yttrande av den 29 juni 1970, som bifogats statsutskottets utlåtande.

Ett medlemsförslag i ämnet har väckts inom Nordiska rådet och i anledning därav har vissa remissyttranden inhämtats av rådet. Statsutskottet har fogat dessa till sitt utlåtande för kännedom. I avvaktan på ärendets fortsatta behandling inom Nordiska rådet och dess trafikutskott anser sig statsutskottet inte kunna tillstyrka att ett uttalande i frågan nu görs av den svenska riksdagen. Jag är fullt medveten om att man inte löser trafikproblemen i ett område med så intensiv trafik som Svinesundsområdet genom att väcka motioner om en av detaljerna i ett stort trafiksystem. Men vad vi framför allt vill vinna med våra motioner är att få dessa problem belysta och ställda under debatt. Bohusbanans norra del är nedläggningshotad. Den går enligt SJ med förlust — samtidigt som trafiken på landsvägen ökar oroväckande. Bohuslänningarna är besvikna över SJ, som avstyrker en sammanbindning av Bohusbanan med det norska järnvägsnätet. Ur trafiksynpunkt skulle en sådan utbyggnad medföra många fördelar för såväl SJ som trafikanterna. Bohuslän är ett eftertraktat landskap både av industrin och av alla dem som anser att hela kusten bör skyddas av hänsyn till fritidsfolkets intressen. Vad som än kommer att ske med denna del av landet, måste samfärdsmedlen finnas kvar och utbyggas på ett sådant sätt att de motsvarar dagens och morgondagens behov. Statens järnvägar får inte medverka till att kommunikationerna försämras genom att minska Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län önskemål om en norsk-svensk utredning beträffande trafiken mellan Östfold och Bohuslän avser vi att återkomma till vid nästa års riksdag. Herr talman! Jag har för dagen inte något yrkande.

Herr talman! Två blanka reservationer, båda s-märkta, är fogade till förevarande utskottsutlåtande. Motionerna är av någon anledning partipolitiskt avskärmade, men detta hindrar inte att en bredare opinion kan ställa sig bakom kravet på ett förverkligande av en järnvägsbro över Svinesund för att på så sätt sammanbinda Bohusbanan med det norska järnvägsnätet. Som herr Magnusson påpekat, gäller det här trafiken mellan kontinenten och det västsydsvenska området å ena sidan och Norge å andra sidan, och denna trafik ökar ju oavbrutet. Det är inte bara vi bohuslänningar som vet hur E 6 ser ut. Som länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anfört, räcker inte de pågående förbättringsarbetena längs E 6. Denna väg slukar ju inte på långa håll den nuvarande tunga trafik som belastar denna väg och som ökar oavbrutet. Som alla kan inse, skulle en avlastning av E 6, särskilt när det gäller den tunga trafiken, vara ytterst välkommen. Nu vet vi att norrmännen är mycket negativt inställda till en järnvägsbro över Svinesund, men vi menar — det torde också motionärerna mena — att ett agerande av de svenska statsmakterna möjligen skulle få norrmännen på andra tankar. Nordiska rådets trafikutskott i all ära, men ett uttalande från Sveriges riksdag skulle nog väga tyngre. I detta läge har jag, herr talman, intet yrkande.

Herr talman! Jag har stor förståelse för de bevekelsegrunder som ligger bakom de motioner det här gäller och för de trafiksvårigheter som råder i Bohuslän. Men som den föregående talaren just framhöll, finns det fortfarande på norsk sida en mycket negativ inställning till en järnvägsbro över Svinesund. Om vi — jag uttalar ingen mening i sakfrågan — skall få någon sådan bro mellan de två brödrafolken, som det här talats om, förutsätter detta någon form av samarbete mellan Sverige och Norge. Motionärerna vill att riksdagen skall uttala några mera bestämda meningar för att på detta sätt försöka ändra den inställningen. Utskottet anser att det är litet väl tidigt att göra några uttalanden, eftersom denna fråga blivit hänskjuten till Nordiska rådet och dess trafikutskott. Vi bör väl lämpligen avvakta vad detta utskott har att säga i ärendet. Utskottet kan sålunda för sin del inte finna annat än att motionerna i nuvarande läge bör avstyrkas. Jag hemställer om bifall till utskotteis förslag.